Herr talman! Kenneth G Forslund har frågat mig vilken min allmänna bedömning av situationen och utvecklingen i Vitryssland är, om jag har eller avser att i Sveriges eller EU:s kontakter med Vitryssland rikta kritik mot de nya begränsningarna för alla vitryssars och särskilt oppositionellas möjlighet att erbjuda respektive använda Internetförbindelser, samt vilka möjligheter det finns för mig att agera för att Sverige eller EU ska stimulera att demokratiserande steg tas inför det kommande presidentvalet. Det är min bedömning att utvecklingen i Vitryssland för närvarande går åt fel håll. Efter en period av vissa framsteg har de senaste månaderna präglats av hårdare behandling av oliktänkande i Vitryssland, ytterligare begränsningar av yttrandefriheten och andra steg som fjärmar Vitryssland från Europas värdegrund. Detta gäller inte minst också det faktum att Vitryssland, som enda land på vår kontinent, fortsätter att utdöma och verkställa dödsstraff. Jag känner oro inför denna utveckling. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har vid flera tillfällen påtalat den bristande vitryska respekten för grundläggande fri och rättigheter samt understrukit att en positiv utveckling avseende demokratiska värderingar är en förutsättning för en fördjupad relation mellan EU och Vitryssland. Jag och andra svenska representanter har framfört liknande budskap i kontakter med vitryska företrädare, däribland utrikesminister Sergej Martynov. Detta är en mycket viktig del i Sveriges och EU:s löpande dialog med Vitryssland. EU har särskilt uppmärksammat de nya vitryska bestämmelserna om användandet av Internet och bland annat uppmanat vitryska regeringen att samarbeta med OSSE:s representant för mediefrihet. Inför presidentvalet i Vitryssland är det angeläget att fortsatt stödja de demokratiska krafterna i landet och verka för att internationella observatörer bereds möjlighet att övervaka genomförandet av valet i dess helhet. Sverige kommer som en av de största bilaterala biståndsgivarna till Vitryssland att bidra till detta. Det svenska utvecklingssamarbetet med Vitryssland syftar till att bidra till demokratisk och marknadsekonomisk utveckling genom stöd till bland annat det civila samhället, fria medier och politiska aktörer. Sverige verkar inom många områden, med olika aktörer och på olika nivåer för att skapa breda kontaktytor och öka förutsättningarna för utveckling i demokratisk riktning. Regeringen följer utvecklingen i Vitryssland nära och verkar för att EU även fortsättningsvis agerar kraftfullt för att påverka den vitryska ledningen i demokratisk riktning.

Herr talman! Till att börja med vill jag tacka utrikesministern för svaret. I allt väsentligt har vi nog samma uppfattningar om situationen i Vitryssland och om behovet av förändringar och demokratisering där. En av anledningarna till att jag framställde den här interpellationen är att vi lever i en värld som präglas av det som ibland kallas CNN-effekten - att någon dramatisk händelse tilldrar sig alla mediers och all offentlig uppmärksamhet och att allt sökarljus riktas ditåt. När spotlighterna vinklas åt något annat håll är det lätt för den här typen av regimer att börja ta chanser och agera i vetskapen om att de troligen inte kommer att bli uppmärksammade när de gör det. Det har vi sett tidigare, exempelvis på Kuba, där det har skett stora arresteringar och interneringar av politiskt oppositionella när omvärldens ljus har varit riktat någon annanstans, mot någon annan kris eller konflikthärd. Även om vi har ganska liknande uppfattning tycker jag därför att det är viktigt att hålla den här frågan aktuell och levande. Vitryssland är ett europeiskt land. Det är den sista diktaturen på vår kontinent, i vart fall i vår omedelbara närhet. Det känns ganska frustrerande att det får fortgå på det sätt som det gör i Vitryssland. Jag talar om den politiska kurragömmalek som president Lukasjenko ägnar sig åt, där han spelar ut Ryssland och EU mot varandra och lovar än det ena, än det andra och söker stöd och samarbete. Man lovar förbättringar och framsteg, men slutkänslan är att det kanske blev ett steg framåt men alldeles definitivt två steg bakåt. Det är en ständig källa till oro och besvikelse och naturligtvis också frustration. Nu står vi inför ett val i Vitryssland. Då kommer naturligtvis omvärldens uppmärksamhet på Vitryssland att öka, men det innebär också - det ser vi redan nu - att förtryckets grepp hårdnar om oppositionen och om de små försök till fria medier som finns. Därför är det så viktigt att uppmärksamma situationen för Internetanvändande och informationsspridningen på Internet. De är en liten del av oppositionens möjligheter att arbeta och sprida information. När man nu har börjat driva igenom ny lagstiftning som starkt kan begränsa möjligheterna till informationsspridning och öka möjligheterna att spåra den som sprider eller till och med tar del av information som av regimen anses misshaglig är det naturligtvis djupt oroande och beklagligt. Därför är det bra och viktigt med det arbete som sker inom EU. Där har man också pekat på den väg som utrikesministern tar upp i sitt svar, om att man ska granska sin egen medielagstiftning i förhållande till hur vi gör i resten av Europa. Det är bra, och det är viktigt att det arbetet fortsätter. Det finns dock saker som jag saknar i utrikesministerns svar. Det handlar exempelvis om arbetet i det Östliga partnerskapet och möjligheterna till parlamentariskt samarbete eller utbyte. Även om det inte är legitima parlamentariker i Vitryssland tror jag att det kan vara bra att prata med dem. Har utrikesministern någon idé om hur det skulle kunna gå till?
Herr talman! Låt mig börja med att lite bortsett från det rutinartade tacka Kenneth G Forslund för interpellationen, för den har gett mig en möjlighet att ta upp dessa frågor. När jag för bara någon vecka sedan träffade den vitryske utrikesministern och hade ett rätt bistert samtal med honom sade jag att en interpellation av en socialdemokrat, företrädande oppositionen, skulle komma att besvaras av mig i synnerligen bistra termer och att det kommer att ge möjlighet för honom att läsa bistra texter om vad den samlade opinionen i den svenska riksdagen tycker om utvecklingen. Han noterade detta, så jag tackar för denna möjlighet. Vi går nu in i ett läge där presidentvalet i Vitryssland kommer att börja dominera det politiska skedet. Jag tror att det är rätt som Kenneth Forslund säger, att en del av de åtstramningar som vi har sett under den senaste tiden ska ses i ljuset av det kommande presidentvalet och den lilla osäkerhet som ett presidentval trots allt kommer att medföra. Jag kan försäkra er om att vi kommer att följa varje del i utvecklingen mot detta presidentval med allra största uppmärksamhet. Det är inte bara Sverige. Det är också några andra länder. Jag skulle inte säga att det är alla 27, men det är några andra länder inom Europiska unionen som vi har en mycket nära kontakt med när det gäller att följa detta och se vad vi kan göra för att påverka utvecklingen. Vi har mycket tydligt fäst uppmärksamheten på inskränkningarna i Internet i den nya lagstiftningen. Sverige har tillsammans med Förenta staterna, framför allt, tagit den internationella ledningen när det gäller att uppmärksamma Internet och frihet, både friheten för Internet och friheten på Internet. Lagstiftningen i Vitryssland är ett av de missförhållanden och de övertramp som vi har riktat det internationella strålkastarljuset mot. Det är också viktigt att vi från den svenska riksdagen, alla politiska partier, med de respektive kontakter som jag vet att vi har i Vitryssland utnyttjar perioden fram till presidentvalet för att stärka och uppmuntra de demokratiskt sinnade krafter som finns i detta Vitryssland. Vi måste se till att på olika sätt stärka deras möjligheter. Kenneth Forslund ställer en konkret fråga till mig som jag inte är alldeles säker på att jag för ögonblicket har det fullständiga svaret på. Det gäller de parlamentariska kontakterna inom ramen för det östliga partnerskapet. Jag delar uppfattningen att vi inte ska skärma av oss från kontakter också med det vitryska parlamentet, för där kan finnas krafter som kanske i ett längre perspektiv kan spela en något mer konstruktiv roll än vad de gör i dag. Här är lite av motsättningar mellan olika lösningar i fråga om hur man ska göra detta. Å ena sidan är det Europaparlamentet som vill spela en aktiv roll. Å andra sidan är det de 27 nationella parlamenten. Och det handlar om hur man ska ta med olika oberoende företrädare. När jag var i beröring med frågan senast, för tre fyra veckor sedan, hade man inte nått någon överenskommelse mellan företrädare för de nationella parlamenten i de 27 staterna och Europaparlamentet om hur man skulle hantera den parlamentariska delen. Här vill vi från regeringssidan inte diktera någon lösning, utan jag ber att få hänvisa, för närmare information, till utrikesutskottets ordförande respektive vice ordförande som förmodligen vet mer än jag om just denna fråga.
Herr talman! Jag får tacka för den kompletterande upplysningen och svaret om den interparlamentariska dialogen. Det är bra att vi har en utrikesminister som är öppen för och ser behovet av en sådan. När det gäller hur detta exakt ska gå till brukar det vara ett kärt ämne i sådana här internationella sammanhang att diskutera länge innan det väl kommer på plats. Sedan finns det en annan dimension av detta. Och det är - det har jag egen erfarenhet av - svårigheten att över huvud taget få träffa de här parlamentarikerna i Vitryssland, av den enkla anledningen att de inte vågar. Det är många möten som vi har trott skulle bli av som av olika skäl inte har blivit av. De har bokats av och bokats om och sedan bokats av igen och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att vi ändå försöker att skapa de här kontaktytorna. Det blir nämligen en alternativ väg för information in i systemet. Sedan är det sannolikt en ganska blandad församling som sitter där. Även om de sitter på den diktatoriska regimens villkor är det säkert några av dem som inte bara kommer att vara en del av problemet i dag. De kommer möjligen också att vara en del av lösningen i framtiden när det gäller att demokratisera Vitryssland. Givetvis måste var och en ställas till svars för sina handlingar, men vi ska inte heller utesluta att några av de här parlamentarikerna faktiskt kan finnas med i framtiden i ett demokratiskt Vitryssland och spela en viktig roll för att driva demokratiseringen framåt. Informationsfriheten och Internetfriheten - ja, vi är överens om att det är oerhört väsentligt. Jag har en tanke. När man nu stänger möjligheter kanske ett av bidragen, som Sverige kan ge, kan vara att öppna möjligheter och bereda plats för nyhetsförmedling med vitryskt innehåll på svenska servrar, så att det i alla fall kan finnas tillgängligt. Sedan vet vi av erfarenhet att om det bara finns någonstans där man kan få upp informationen brukar det, mer eller mindre krångligt, kanske ofta mer krångligt, gå att även ur ganska slutna system få ut informationen. Därmed kan man få ut den på de här nyhetsförmedlingarna och på informationssajter och annat som gör att omvärlden kan ta del av det som faktiskt händer i Vitryssland. Har utrikesministern någon idé om hur Sverige skulle kunna bidra till en sådan, så att säga, säkring av informationsmöjligheterna? Det kan faktiskt rent av vara så att Sverige gör någonting redan i dag som har undgått mig - det ska jag ärligt säga.
Herr talman! Låt mig i denna del säga en sak: Erfarenheten från när man försöker begränsa Internet är väl, tack och lov, att det inte är alldeles lätt att göra det. Jag vet att den möjlighet som Kenneth G Forslund antyder utnyttjas, det vill säga att information kan finnas på servrar som finns i andra länder. Det är kanske inte den svenska statens omedelbara uppgift att göra detta, men vi ger, som bekant, bidrag till stiftelser närstående de svenska politiska partierna. Jag vet att i åtminstone ett av fallen förekommer sådan här verksamhet som då dessa står för. Vi ger ett rätt brett stöd till olika typer av vitryska aktiviteter, och jag utgår från att denna typ av informationsförsörjning är ett naturligt och relativt billigt inslag i den typen av verksamhet. Jag kan nämna att det inte bara gäller Sverige, utan det finns också andra länder som är engagerade i detta. Vi har också ett brett stöd när det gäller olika möjligheter att ge utbildning till unga människor från Vitryssland som av olika skäl förnekats rätten till en rimlig utbildning i sitt eget land. Jag hoppas, som jag sade tidigare, att svenska parlamentariker, svenska politiska partier och svenska politiska partiers närstående politiska stiftelser ska utnyttja alla de möjligheter som finns när det gäller att bredda kontakten med Vitryssland. Jag delar Kenneth G Forslunds allmänna inställning, att breda kontaktytor in i olika delar av det vitryska samhället är betydelsefulla för att vi ska få ett bättre informationsunderlag men också för att vi ska kunna knyta kontakter och framföra de budskap som vi har med den bredd som kanske inte annars skulle vara möjlig. Med detta tror jag att man kan säga att vi har en bred parlamentarisk uppbackning i Sverige, i riksdagen, men också europeiskt för att försöka verka för en förändring. Låt mig bara lägga till, även om det inte riktigt hör till frågan, att det möjligtvis är en upptrappning på gång av gaskonflikten mellan Ryssland och Vitryssland. Vi har ett spänt skede. President Medvedev beordrade häromdagen de ryska gasmyndigheterna att stänga av leveranserna om inte Vitryssland från och med relativt nära i tiden liggande datum accepterar en icke oväsentligt höjd prisnivå. Det här ska ses i relation till andra konflikter som pågår inom det vida området. Det gäller inte minst den roll som Vitryssland nu har kommit att spela i krisen i Kirgizistan, som är någonting som upptar rätt mycket av vår uppmärksamhet just nu.
Herr talman! Utrikesministern pekar på det ganska omfattande utbyte som sker och på de möjligheter som ges för studenter och ungdomar att komma till Sverige för att få utbildning. Det är väldigt bra. Jag tror att det är ett långsiktigt viktigt verktyg när det gäller att bidra till ett lands utveckling och till ett lands demokratisering, att ha just den här typen av ungdoms och studentutbyten. Jag kan egentligen bara komplettera med att nämna ytterligare en sak som sker, förutom studentutbyten och ungdomsutbyten i allmänhet och de partipolitiska samarbetena i respektive parti och inne i Vitryssland. Det är att också kyrkorna har ett viktigt arbete med att arrangera olika sommarläger runt om i Sverige där man tar emot vitryska barn, några av deras anhöriga och ledare för olika grupper som följer med. Det tror jag också är ett oerhört väsentligt arbete, därför att det skapar öppningar in i det vitryska samhället och personliga kontakter mellan människor, kontakter som förhoppningsvis rentav kan bli livslånga och säkerligen också bidra till en positiv utveckling långsiktigt. Jag vill till slut bara uttrycka min uppskattning och konstatera att det är bra att vi delar ambitionen när det gäller hur vi vill se utvecklingen i Vitryssland i framtiden. Jag är inställd på att det även fortsättningsvis kommer att vara en lång vandring. Det har jag lärt mig vid det här laget. Det går inte så fort som man skulle vilja eller önska när det gäller att ändra i det vitryska systemet. Men historien visar ändå från andra delar av världen att det till slut kommer att gå. Avslutningsvis vill jag tacka utrikesministern för hans svar.
Herr talman! Låt mig bara för protokollet och för fullständighetens skull - jag tror att Kenneth G Forslund är väl medveten om detta - säga att vi har ett rätt omfattande utvecklingssamarbete med Vitryssland. Det ligger nu på i storleksordningen 90 miljoner kronor per år. Det handlar om demokrati och MR-insatser, inte uteslutande men till stor del, men också om social och hälsovård respektive näringslivssamarbete och i någon utsträckning kultur, utbildning och miljö. Det ingår i den långsiktiga strävan att bredda kontaktytorna och förbereda en övergång till en rimligare samhällsutveckling. Vi arbetar nu med fortsättningen av detta, och preliminärt kan jag säga att vi planerar för en icke oväsentlig höjning av volymen för de samlade svenska insatserna för att åstadkomma detta, ett belopp på i storleksordningen 120 miljoner kronor per år i stället för 90 miljoner kronor.